Herr talman! Fru Ludvigsson tycker att det vi säger från vpk-håll inte har så mycket med det här problemet att göra. Det är ett typiskt uttalande, för det speglar just hur olika syn vi har här. Ni på ert håll har en så oerhört begränsad syn. Ni vill över huvud taget inte att riksdagen skall spela en aktiv och pådrivande roll i denna fråga. Ni har i grund och botten en konservativ inställning, som bl.a. tar sig uttryck i att ni hänför diskrimineringen till enskilda människors attityder och inte kopplar den till det sociala och ekonomiska systemet över huvud taget. Jag skulle vilja fråga fru Ludvigsson: Är det verkligen så att jämställdhetsdelegationen — som arbetar med denna problematik — har samma utgångspunkt som fru Ludvigsson här hade? Har den samma illusionära och blåögda syn på kvinnodiskrimineringen och hänför den till individuella attityder och till en allmän kvardröjande konservatism? Då har denna delegation mycket dålig förståelsegrund för att arbeta med denna problematik. Jag hoppas att det dess bättre inte förhåller sig på det sättet, utan att delegationen tvärtom är betydligt mera avancerad och allsidig än utskottet. Vpk-reservationerna om arbetslöshet och om registrering kommer att ytterligare beröras av fru Ryding. Låt mig bara säga att fru Ludvigsson egentligen ger en sorts liberal syn till känna när hon säger att man som arbetslösa endast skall registrera dem som aktivt vill gå och anmäla sig som sådana. Men då försvinner alla de kvinnor som — just genom att de är diskriminerade på grund av brist på utbildning, kanske brist på förståelse i hemmet och så vidare — inte kan frigöra sig ekonomiskt. Då missar man just denna kategori, och den kategorin måste spela en stor roll i framtidens sysselsättningsplanering — om man nu har ett 10—20-årsperspektiv i den här frågan. Det hade jag hoppats att de socialdemokratiska kvinnorna skulle ha, för deras kongresser brukar utstöta mycket käcka trumpetstötar både i familjerättsliga och andra frågor som rör kvinnornas situation. Men här i riksdagen böjer sig alla för den konservativa partidisciplinen, antingen den nu dikteras av statsrådet Lidbom eller av något annat statsråd som är rädd för att diskutera de explosiva frågorna.
Herr talman! Jag vet inte om herr Svensson i Malmö lyssnade till vad jag sade i mitt anförande. Jag sade inte att man kan lösa dessa frågor enbart genom att bryta ned attityder. Jag sade att det också skall till konkreta åtgärder. Vi i utskottsmajoriteten tycker att ett sätt att komma till rätta med problemen är att arbeta genom den jämställdhetsdelegation som har tillsatts. Jag vet inte om herr Svensson i Malmö har läst direktiven till delegationen. Om herr Svensson har gjort det, läs dem i så fall en gång till och fundera över vad de innebär. Jag skall inte i detta sammanhang ta upp någon diskussion med herr Svensson i Malmö om de socialdemokratiska kvinnornas jämlikhetsprogram. Jag tycker att vi skall hålla oss till de frågor som aktualiseras i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Man kan inte frånkänna de socialdemokratiska kvinnornas syn i de här frågorna ett visst samband med det vi i dag diskuterar. Jag är inte i och för sig oroad över direktiv som har getts delegationen och som jag noga har läst, och jag har visst lyssnat till vad fru Ludvigsson säger och de nyanseringar hon försökt göra. Men jag är oroad över vad som står i utskottets betänkande — ett sätt att tolka diskrimineringsfrågans yttersta orsak och sammanhang. Problemet är komplicerat, och det bottnar ytterst i de enskilda människornas inställning. Det bottnar i ett socialt sammanhang, som bl.a. har med det ekonomiska och sociala systemet att göra. Det jag är oroad över är alltså att fru Ludvigsson har skrivit under en sådan formulering. Man behöver nämligen inte vara marxist för att begripa att frågan om kvinnodiskrimineringen i högsta grad hänger samman med den ekonomiska och sociala strukturen — och det borde väl även ett inrikesutskott kunna förmå sig att inse och ge uttryck för i sina formuleringar.

Herr talman! Vi har under ett oändligt antal år talat om lika villkor för män och kvinnor, och vi har naturligtvis också handlat i viss utsträckning. Vi har ändrat lagar för att åstadkomma jämställdhet, men vi vet att det även i lagarna ännu finns stora skillnader kvar. Flickor och pojkar har i dag samma möjligheter till utbildning. Ändå väljer ungdomarna utbildningslinjer på så sätt att vi får i stort sett en manlig och en kvinnlig arbetsmarknad med åtföljande ojämna inkomster trots att vi här i landet har lika lön på papperet. Vad beror då detta på? Jo, vi sitter ju fast i ett traditionellt könsrollstänkande genom uppfostran, genom de barnböcker vi har läst när vi var små, genom litteratur som vi läste i skolan och genom veckopressen, som många läser. Trots lika ansvar i arbetet och i hemmet finns ändå längst inne i vårt medvetande kvar den traditionella yrkesuppdelningen att det är far som skall försörja familjen och skaffa pengar och att det är mor som skall ha det dagliga ansvaret för barnens vård och fostran. Det måste vara detta traditionella mönster som ligger i botten när även riksdagen stiftar lagar som ger så ojämna villkor för män och kvinnor som t.ex. när det gäller efterlevandeskyddet: vi har änkepension men inte änklingspension. Men när nu trots allt flera kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden kvarstår ändå huvudansvaret för hem och barn, som ofta läggs på kvinnan. Det för med sig alltför stor arbetsbörda och alltför stort ansvar för kvinnan att ha ansvaret för både jobbet och hemmet. Det gamla försörjarbegreppet medför också att kvinnan ofta betraktas som en arbetskraftsreserv, som kan utnyttjas när det är brist på arbetskraft. Men när det är dåligt om arbete känner kvinnan det som om hon skulle ta jobbet från männen och de unga pojkarna. Det är ett flertal kvinnor som jag har hört uttrycka sig på det sättet. Vi borde i stället ha uppfattningen att alla, såväl män som kvinnor, skall ha en självklar rätt till arbete. Man får också en stark känsla av att samhället inte intresserar sig för att ta reda på vilka önskemål om arbete kvinnorna har. Vi vet alla att det finns en stor dold arbetslöshet, främst bland kvinnorna, men vi bryr oss inte ens om att ta reda på vad dessa kvinnor önskar; de känner sig så trängda i sin svåra situation att de inte söker något arbete. Detta kan ha flera skäl: det kan bero på bristande utbildning, de kan bo på en ort där det inte finns några arbetstillfällen osv. Många kvinnor måste också avstå från att söka arbete utanför hemmet på grund av att samhället inte har klarat upp problemet med barntillsynen. Detta är ett stort sam hällsansvar, och samhället måste försöka lösa det problemet till hundra procent. Det är otillständigt mot kvinnorna, och det är otillständigt gentemot familjerna, att vi t.ex. ändrar skattelagstiftningen och inför särbeskattning men sedan inte följer upp beslutet med samhällsservice i form av en fullt utbyggd barntillsyn. Även goda kommunikationer behövs för att man skall kunna fullgöra sitt arbete. Båda makarna är enligt lag skyldiga att bidra till familjens försörjning. Det är hög tid att vi når en sådan frihet och objektivitet i vårt synsätt att vi uppfattar det som naturligt att kvinnan lika väl som mannen bidrar med inkomst av förvärvsarbete och att mannen lika väl som kvinnan hjälper till med vård av barnen och skötsel av hushållet. Först då kommer vi ifrån den gamla inställningen att kvinnan på arbetsmarknaden betraktas som en reservarbetskraft. Kvinnornas arbetsmarknad är i dag ofta hård och föga stimulerande, med låga löner och dåliga befordringsmöjligheter. Därtill kommer vetskapen om att de blir värderade efter normer som gäller för en godtyckligt vald grupp kvinnor med sämre villkor än för en lika godtyckligt vald grupp män — normer som grundar sig på att kvinnornas arbetsuppgifter i hemmen är dåligt värderade i ekonomiskt avseende. När kvinnorna flyttar ut i samhällslivet blir de fortfarande värderade på samma sätt enligt normer som utgår från att det är kvinnorna som ensidigt bör ta ansvaret för skötseln av hem och barn. Därigenom har kvinnorna getts sämre förvärvsförutsättningar än männen. Indelningen efter kön på det sättet är alldeles orimlig! Varför skall kvinnorna få stå tillbaka vid befordran och extra engagemang? Varför är det självklart att just kvinnorna skall ta ledigt när barnen blir sjuka eller att just de skall sluta arbeta när barntillsynen inte kan ordnas? Varför fortsätter familjerna i stort sett att fungera traditionellt med ena maken — fadern — förvärvsarbetande och andra maken — modern — förvärvsarbetande i den utsträckning och med de engagemang i yrkesutbildning och fortbildning som hem och familj medger? När vi resonerar om detta är vi väl egentligen överens om att det inte skall fortsätta så här vare sig för människornas eller för samhällets skull. Samhället behöver kvinnornas resurser fullt ut. Det är inte så att de tekniska yrkena är bäst lämpade för män därför att det oftast är män som utbildar sig för dem. Inte heller har vårdyrkena lyckats dra till sig de bästa vårdarna bara för att det är kvinnor som utbildar sig på det området och söker sig dit, eftersom vi av tradition anser att det är kvinnliga yrken. Nuvarande skillnader i yrkesfördelning mellan män och kvinnor grundar sig inte på några motsvarande olikheter i fråga om begåvning och anlag. Här är förhållandena sådana att vi måste se det som en gemensam angelägenhet att söka rätta till dem. Inom regeringen har tillsatts en delegation för jämställdhetsfrågorna, och det tycker jag i och för sig är bra. Jag är helt övertygad om att man har en stark vilja att arbeta fram goda förslag. Men jag är helt ur stånd att förstå att dessa, som jag ser det, gemensamma problem som måste lösas skall kunna lösas bäst bara för att alla utredarna tillhör ett och samma parti. Här behöver olika synpunkter komma fram för att vi skall kunna ta ytterligare steg i rätt riktning. Fru Ludvigsson talade om allt vad denna delegation håller på med och vad den skall göra, och på samma gång sade hon att vi har väldigt lång väg att gå innan vi har nått de mål som vi innerst inne är överens om. Jag skulle vilja be fru Ludvigsson förklara varför det skulle vara så fördelaktigt att detta arbete bedrivs av en grupp människor som tillhör ett och samma parti. Jag understryker än en gång att det är utomordentligt viktigt att vi kommer någonstans. Det är viktigt inte bara för kvinnornas skull, det är precis lika viktigt för männen. Herr talman! Jag ansluter mig helt till de synpunkter som finns i reservationen 1 och ber att få yrka bifall till den.

Herr talman! Med hänsyn till vad som sagts tidigare, bl.a. av herr Ekinge, skall jag koncentrera mig på frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, som behandlas i reservationen 5. För säkerhets skull ber jag att få yrka bifall till den redan nu. I utskottets betänkande påpekas att frågan har diskuterats tidigare. Folkpartiet har fört fram förslag om lagstiftning mot könsdiskriminering både 1970, 1971 och 1972, och utskottet hänvisar i stort sett till sina tidigare synpunkter. Man säger att lagstiftning i arbetsmarknadsfrågor skall tillgripas bara ”i den mån problemen inte kan lösas avtalsvägen eller eljest särskilda skäl kan åberopas”. Man erinrar också om att parterna på arbetsmarknaden inte har tagit upp frågan om lagstiftning. Det första skälet är inte tillämpligt. Det är uppenbart att problemen med könsdiskriminering i arbetslivet inte har kunnat lösas avtalsvägen, framför allt inte diskriminering vid anställning och befordran. I frågan om lönesättningen har man kommit en bit på väg, men också där är det stora svårigheter att få teorin om jämlikheten att fungera i praktiken. Men framför allt när det gäller individuella fall av anställning och befordran har man uppenbarligen inte lyckats lösa frågorna avtalsvägen. Att parterna på arbetsmarknaden inte vill ta itu med detta ordentligt eller alternativt inte vill begära lagstiftning är ett utslag av att manssamhället fortfarande fungerar även inom dessa parter själva, alltså både på det fackliga hållet och hos arbetsgivarna. Så det är inte något argument mot en lagstiftning, utan snarast borde det vara ett argument för riksdag och regering att här ta ställning för ingripande på arbetsmarknaden. Regeringen har ju på senare år inte varit främmande för att ingripa med lagstiftningsåtgärder på arbetsmarknaden till den enskildes skydd. Det var visserligen redan 1957 som den första folkpartimotionen om ett lagstadgat uppsägningsskydd väcktes, och man kan säga att det tog lång tid innan socialdemokraterna accepterade det liberala förslaget. Men det har man ändå gjort på senare år, och vi får nu en lagstiftning som skyddar mot obefogad uppsägning, alltså ett skydd för anställningstryggheten. Varför skulle man inte då också kunna acceptera — helst litet snabbare — vårt förslag om lagligt skydd mot diskriminering, om lagligt skydd för att bli behandlad som individ med sina personliga färdigheter, kunskaper och erfarenheter när man söker jobb, vare sig man är man eller kvinna och oavsett vilken ras eller etnisk grupp man tillhör? Jag är övertygad om att det här förslaget också kommer att accepteras, precis som skedde med vårt förslag om anställningstrygghet, men jag hoppas att det den här gången inte kommer att ta 16 år. Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor har vidtagit en hel del åtgärder. Den har inte dragit sig för att gå in med åtgärder av regleringstyp, t.ex. när det gällt villkoren för beviljande av lokaliseringsstöd. Man frågar sig då varför inte delegationen tagit upp frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering. Eller är det kanske så att delegationen börjat syssla med detta problem, fast det inte framgår här? Eftersom nu statsrådet Leijon, som tills helt nyligen har fungerat som sekreterare i denna delegation, är närvarande i kammaren, bör vi kunna få en upplysning på den punkten: Har delegationen — eller eventuellt den lilla delegationen eller dess sekretariat — sysslat med frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering? Om så inte är fallet: Varför har man inte gjort det? Fru Ludvigsson sade att det inte är lätt att tillföra den här debatten så mycket nytt i år. Nej, i varje fall inte om man bara skall hålla sig till vad som hänt i Sverige, för här händer det inte så mycket.

Därför tar man nu inte bara upp individuella klagomål från olika arbetssökande eller anställda, utan man går också in i stora företag och begär att företagen skall redovisa vad de gör för att åstadkomma jämlikhet mellan män och kvinnor samt jämlikhet på rasområdet. I en artikel i New York Times upplyses att man i september gick till attack och åtalade ett antal stora företag och fackliga organisationer. Det gällde General Motors Corporation, Ford Motor Company, General Electric Company, Sears, Roebuck & Co, och det gällde fackföreningarna United Automobile Workers, International Union of Electrical, Radio and Machine Workers och United Electric Workers, alltså tre stora fackliga organisationer och fyra stora företag. Det upplyses också i artikeln att denna kommission har en stab på 220 personer, varav ett stort antal advokater, som sysslar med att se till att denna lagstiftning fungerar i praktiken. Man har varit engagerad i inte mindre än 144 rättsaffärer. Där nämns också exempel på de resultat man uppnått. Sålunda har man lyckats få en uppgörelse med American Telephone and Telegraph Company, en uppgörelse som givetvis skett mot bakgrunden av den lag som finns i Amerika, och som tvingat detta företag att i retroaktiv lön utbetala 38 miljoner dollar till anställda som blivit diskriminerade. Det är alltså inte bara fråga om någon papperslagstiftning, utan det gäller saker och ting som verkligen får betydelse för människorna. Effekten mångdubblas när andra företag ser resultaten. Då förstår de att de måste handla för att inte råka ut för sådana här smällar i efterhand. Enligt en annan uppgörelse fick Detroit Edison Company betala 4 miljoner dollar och den fackliga organisationen Utility Workers 250 000 dollar. Utomlands har man den uppfattningen att en sådan här lagstiftning kan ge resultat. Även om vi tycker illa om mycket som händer i USA, skall det inte hindra oss att ta vara på det som är positivt i detta land. I England har man inte kommit riktigt så långt när det gäller åtgärder mot könsdiskriminering. Det finns sedan tidigare en lag mot rasdiskriminering, men i år har regeringen på remiss skickat ut ett förslag om en lag mot könsdiskriminering. Remisstiden utgår någon gång i slutet av november. Vad delegationen i Sverige skulle kunna göra, om den inte vill sätta i gång en egen utredningsverksamhet, är i alla fall att studera detta lagförslag och de remissyttranden som kommer in. Jag vill fråga statsrådet Leijon: Vad är motivet till att man inte är beredd att studera dessa erfarenheter? Eller är man till äventyrs nu beredd att ta upp denna tråd?

Herr Svensson i Malmö framhöll att han var besviken på utskottets passivitet. Om vi inte får besked om att någonting händer, finns det ännu större anledning att bli besviken på delegationen. Det är över ett år sedan statsministern på partikongressen utlovade att denna delegation skulle göra någonting. Jag tycker detta hör till de frågor man borde ta itu med. Jag kan till herr Svensson i Malmö tillägga, att om han är besviken på passiviteten kan det vara ett motiv för att stödja reservationen 5. I en motion, som också nämns i denna reservation, har herr Ahlmark och jag tagit upp vad som gäller för de statliga bolagen. De statliga verken får inte diskriminera vid anställning. Det står i grundlagen. Detta övervakas numera mycket intensivt av justitieombudsmannen, sedan det här i riksdagen påtalats att statliga verk hade diskriminerande platsannonser. Men de statliga bolagen lyder inte under grundlagens bestämmelser i detta fall. Det innebär också att JO inte kan övervaka dem. Av detta skäl tog jag i en enkel fråga till finansministern upp ett exempel på könsdiskriminering i ett statligt bolag, som sorterar under finansdepartementet. Jag trodde att det var ett olycksfall i arbetet och att man skulle kunna få ett uttalande som var vägledande för statliga bolag. Men till min förvåning och besvikelse tyckte finansministern att det var helt i sin ordning att ett statligt bolag annonserade efter kvinnlig arbetskraft till ett typiskt kvinnoyrke. Han ville över huvud taget inte göra några uttalanden om vilken personalpolitik de statliga bolagen skulle föra. Det framgick av debatten att regeringen inte var beredd att vidta några åtgärder beträffande de statliga bolagens personalpolitik för att få bättre jämlikhet mellan män och kvinnor. En utredning, som jag tror att statsrådet Leijon fortfarande har någon slags befattning med, har tillsatts om personalprinciperna inom den statliga förvaltningen. Om jag är riktigt underrättad, har den ingenting att göra med de statliga bolagen. Därför har vi i motionen yrkat att åtgärder bör vidtas för att skapa bättre jämlikhet mellan kvinnor och män inom den statliga företagssektorn. Eftersom åtgärderna tydligen bara syftar på den statliga förvaltningen, bör man vidta liknande åtgärder för bolagen. Vidare vill vi att riksdagen skall uttala att könsdiskriminering ej får förekomma i de statliga bolagens personalpolitik. Om man, som den förre industriministern Wickman sade vid flera tillfällen, anser att den statliga sektorn skall vara föredöme för den enskilda, måste väl de statliga bolagen rätta sig efter ett sådant uttalande av riksdagen. Annars blir ju hela den tankegången meningslös. Nu vet inte jag om utskottets uttalande att det ”självfallet skall vara en ledande princip för de statliga företagen att avhålla sig från könsdiskriminering liksom att man där arbetar för jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare” innebär att de statliga bolagen nu är skyldiga att rätta sig efter detta och om det kommer att vidtas åtgärder av samma typ som på förvaltningssidan. På den punkten skulle jag alltså vilja ha en upplysning av statsrådet: Innebär uttalandet en bindande skyldighet för de statliga bolagen, och kommer det att vidtas åtgärder? Visserligen är den lilla delegationen partipolitiskt ensidigt sammansatt, men när den tillsattes sade jag att den ju ändå bör dömas efter sina gärningar. Nu har det gått en tid, och nu kan man se gärningarna. Jag vill ifrågasätta, om det verkligen är rimligt att arbeta så länge utan att ta itu med lagstiftningsfrågan, om man nu inte har gjort det i hemlighet — vi får väl höra det strax. Är det vidare rimligt att den stora delegationen med företrädare för olika organisationer och olika politiska meningsriktningar enligt utskottets uppgifter tydligen hittills bara har sammanträtt en enda gång?

Herr talman! De frågor som behandlas nu har diskuterats många gånger tidigare här i kammaren, och det är väl inte heller sista gången vi har anledning att ta upp en del av de frågeställningar som tidigare talare har berört.

Vi har i motionen sagt ifrån att vi inser att en förkortning av arbetstiden först och främst är en facklig fråga, men när kraven på en kortare arbetsdag tillmötesgås måste samhället också vara berett att inrätta sin service efter de nya förutsättningarna. Jag tycker att utskottets skrivning är ganska kortfattad och rätt förbryllande. Utskottet säger att det ställer sig tveksamt till motionsförslaget och för närvarande inte är berett att förorda en utredning. Utskottet säger vidare: ”Den av motionärerna väckta frågan om samhällets serviceförutsättningar blir ett av de problem som får övervägas om det blir aktuellt med en allmän sänkning av arbetstiden.” Jag hade mer förstått utskottet, om det i stället för ”om” hade stått ”när”. När motionen skrevs i början på motionstiden, hade tanken på den kortare arbetsdagen börjat diskuteras. Före höstens valrörelse utfrågades samtliga partiledare om sin inställning till den kortare arbetsdagen. Alla svarade att de ställde sig mycket positiva till denna. Det var självfallet glädjande, men ännu mer väsentligt är väl att Landsorganisationens nuvarande ordförande offentligt yttrade, att han ställde sig bakom tanken på sex timmars arbetsdag som mål för det lånsiktiga handlandet för LO:s del och att även TCO ställde sig bakom kraven i Socialdemokratiska kvinnoförbundets program. Det borde alltså ha stått åtminstone ”när” och inte ”om”. Just i dag bara för någon timme sedan har här i riksdagshuset avslutats en konferens där Landsorganisationen har givit sina synpunkter på det föränderliga samhällets roll med speciell hänsyn till arbetande föräldrar. Där har presenterats en rapport från LO:s arbetsgrupp för arbetstidsoch semesterfrågor, en rapport som blev klar i augusti och godkänts av LO:s representantskap för att, som det heter i förordet, vara ett underlag för LO:s handlande i arbetstidsfrågorna. Jag vill gärna, herr talman, till kammarens protokoll bara få läsa in ett par av meningarna och åsikterna helt ordagrant: ”En kommande förkortning av veckoarbetstiden bör vara inriktad på att förkorta arbetstiden per dag. Arbetsgruppen tar bestämt avstånd från t.ex. 4-dagarsveckan med ett högre antal timmar per dag. — — — talar dock på längre sikt starka sociala och familjepolitiska skäl för en ytterligare generell förkortning av arbetstiden. — — — Mot bakgrund av vad som ovan sagts anser arbetsgruppen att fackföreningsrörelsens långsiktiga målsättning i arbetstidsfrågan bör vara en 30-timmars arbetsvecka med 6 timmars arbetstid per dag.

Vi bör också från samhällets sida vara beredda att ompröva vår inställning till service och till våra möjligheter att tillgodose människornas behov när den kortare arbetsdagen blir ett faktum, något som den uppenbarligen kommer att bli. Därför, herr talman, har jag i dag inte något yrkande, men vi ämnar återkomma när en ny riksdag börjar sin motionstid.

i!err talman! Det är ännu långt kvar innan jämställdhet mellan könen är uppnådd — i hemlivet, i arbetslivet och i samhällslivet gör könsrollsmönstret sig påmint. Jämställdhet mellan könen är en invecklad fråga och, herr Ekinge, för oss moderater en angelägen fråga. vilket lätt kan konstateras i olika dokument, även om det kanske inte speciellt kommer till synes i föreliggande betänkande. Det är också på sitt sätt glädjande att det har blivit en modern fråga. Det var nog många som uppfattade regeringens beslut förra året att tillsätta en delegation i frågan som ett partipolitiskt försök att fånga upp en växande opinion. Den gjordes också till en intern socialdemokratisk fråga genom att delegationen knöts till statsministerns kansli och genom att den består av fem socialdemokrater. Till delegationen har visserligen knutits den s.k. stora delegationen, där jag har äran att vara med. Men den stora delegationen har sammankallats mycket sällan — en gång hittills och nu ett sammanträde i slutet av den här månaden. Hur liten betydelse man tillmäter denna stora delegation — med företrädare för ämbetsverk, för kommunförbunden, för arbetsmarknadsorganisationerna och för ett antal kvinnoorganisationer — visas av att det åtgärdspaket beträffande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för kvinnorna som framlades i våras inte presenterats för eller diskuterats i den stora delegationen. De förslag som framlades i paketet har också kritiserats av en rad remissinstanser, bl.a. av det kvinnoförbund som jag företräder. Det går inte att komma ifrån att den lilla delegationen är strikt socialdemokratisk och att den har en socialistisk inriktning av sitt arbete. I direktiven sägs det också att delegationen ”bör fördjupa och utveckla den helhetssyn som skall vara vägledande för regeringens politik för jämställdhet mellan män och kvinnor och föreslå åtgärder för att förverkliga denna politik — — —”. Uppenbart är att saken bättre skulle tjänas av en parlamentariskt sammansatt utredning. Dels för att, som det sägs i reservationen i föreliggande betänkande, ”det är viktigt att man engagerar så stora grupper i samhället som möjligt i arbetet för att därmed påverka opinionen och skapa underlag för långsiktiga lösningar”.

Detta kan knappast öka kvinnors känsla av jämställdhet med männen utan snarare ge kvinnor den idén att deras enda utväg är att vara lika männen och lämna hem och barn. Utskottet konstaterar helt riktigt att problemet ytterst bottnar i de enskilda människornas inställning. Jag har, då stora delegationen varit samlad, framfört som min mening att denna inställning — fördomar och konservativa attityder hos män och kvinnor — måste kartläggas och analyseras utifrån dagens läge. Vi vet enligt min mening ganska litet om detta. Gårdagens fördomar är ju nu ointressanta. En parlamentariskt sammansatt utredning skulle ofrånkomligen komma in också på den viktiga frågan om vad som är fördomar och konservativa attityder och vad som till äventyrs är realistiska uppfattningar om män och kvinnor. Den diskussionen är väsentlig och kan inte föras i en snävt partipolitiskt sammansatt församling. Den är väsentlig för att påverka opinionen och få den med i diskussionen och i arbetet på att omvärdera eller bara sakligt värdera invanda attityder. Om det föreligger ett allvarligt intresse för att förbättra jämställdheten mellan könen och samtidigt bevara och öka valfriheten för enskilda människor oavsett kön är det just en vittsyftande utredning som man snarast bör tillsätta. En utredning som parallellt med förslag om praktiska åtgärder för att förbättra missförhållanden som är uppenbara kan penetrera hela problemkomplexet. Jag finner mig därför föranlåten, herr talman, att yrka bifall till reservationen 1 i inrikesutskottets betänkande nr 34.
Herr talman! Nu fick vi en intressant koppling till den tidigare debatten mellan mig och fru Ludvigsson. Här träder alltså en representant för den nykonservativa familjeuppfattningen upp och deklarerar med stor emfas att man står för det omstridda yttrandet i utskottsbetänkandet, där man säger att man vill reducera frågan till något som har med enskilda människors inställning att göra. Fru Ludvigsson har ju skrivit under samma betänkande. Är fru Ludvigsson enig med denna konservativa syn, eller vill hon kanske nyansera det på ett annat sätt? I fru Mogårds anförande träder också till mötes en förtäckt och försåtlig argumentering för att det finns sådana grundläggande sociala och psykologiska skillnader mellan kvinnor och män som kan motivera, och hos alla konservativa i alla tider har motiverat, uppdelningen i könsroller exempelvis när det gäller arbetet med barnen. Det är nämligen detta som fru Mogård står här och propagerar för, fastän hon gör det på ett stillsamt och försåtligt sätt, eftersom det i dag inte är god politik och god taktik att göra det på ett öppet och hänsynslöst sätt som man gjorde på 1930-talet när modersromantiken florerade som värst.
Herr talman! Jag har icke för avsikt att ge mig in i en debatt med herr Svensson i Malmö om kapitalism och socialism osv. Jag vill bara säga att jag tycker att herr Svensson skall undvika den allvarliga benägenheten han har att gruppera och stämpla människor och misstänkliggöra deras bakomliggande motiv. Jag tänker inte upprepa mitt anförande för att herr Svensson skall uppfatta vad jag sade, men jag skulle vara tacksam om herr Svensson ville läsa det och för en gångs skull kanske läsa det med ett öppet sinne och en positiv inställning. Det skulle ju faktiskt kunna ligga någonting i vad jag säger fastän jag råkar höra till moderata samlingspartiet. Jag lyssnade faktiskt med stort intresse på vad herr Svensson sade. Jag skall läsa det också. Jag tror inte att jag instämmer till 100 eller ens 90 procent, men jag kan gott tänka mig att finna både 40 och 45 procent av innehållet vara bra. Jag hoppas det är tillåtet att säga det även till en kommunist.
Herr talman! Visst är det tillåtet, fru Mogård. Men vi behöver inte diskutera frågan oss emellan i termerna kapitalism och icke-kapitalism, även om det naturligtvis för oss är väsentligt. Det räcker fullständigt att diskutera den form av nykonservatism som ibland träder en till mötes hos moderata samlingspartiets talesmän i de här frågorna och som fick ett så markant uttryck när vi diskuterade familjerätten i våras. Då var vissa moderata motionärer inte beredda att acceptera att ogifta fäder skulle få samma rättsliga utgångsläge som ogifta mödrar när det gällde vårdnaden om barn. Man ville behålla kvinnans rättsliga företräde. Men detta kvinnans formella rättsliga företräde är ju socialt sett något som just bidrar till att konservera kvinnans speciella roll, den traditionella vårdarrollen, som man måste ha bort om kvinnorna skall kunna socialt frigöras.

Herr talman! Som flera talare i dagens debatt har framhållit är jämställdheten mellan män och kvinnor en fråga som länge varit aktuell och som tyvärr också kommer att bli aktuell åtskilliga år framöver. Dagens debatt visar också att detta är en fråga som med allt större kraft pockar på sin lösning och en lösning i form av handling. Här krävs ett handlande som med nödvändighet måste omfatta lösningar av ett mycket stort antal problem som griper in i varandra. För det fortsatta arbetet att komma litet grand längre fram i frågorna om jämställdhet mellan män och kvinnor är emellertid kravet om allas rätt till arbete oavsett kön det primära kravet. Om vi accepterar detta som ett allmänt mål måste också kommande långtidsutredning och all regionalpolitisk planering inrättas efter det. Från vänsterpartiet kommunisternas sida finner vi det helt väsentligt att ge ett bättre konkret innehåll åt ett hittills alltför abstrakt, alltför allmänt tal, ofta innehållande endast önskningar och tyckanden. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning har räknat fram att 54 procent av samtliga kvinnor mellan 16 och 74 år tillhör arbetskraften. Men då har man. räknat in även alla kvinnor som arbetar tillfälligt och dem som arbetar deltid. 1 609 000 kvinnor arbetade enligt en undersökning i april i år. Av dessa arbetar omkring 500 000 mindre än 35 timmar i veckan — och av den gruppen arbetar 190 000 mindre än 20 timmar per vecka. Med litet matematik kommer vi fram till att omkring en miljon kvinnor alltså har en någorlunda fast ställning på arbetsmarknaden. Men för de flesta kvinnor gäller att de arbetar periodvis. I samband med t.ex. barnfödsel gör de ett eller flera avbrott i förvärvslivet, och detta avbrott kan bli kortare eller längre. Dessutom finns den stora gruppen kvinnor — omkring en halv miljon — som är dolt arbetslösa, dvs. de kvinnor som skulle söka arbete om sådant fanns på den ort där de bor, om de hade frågan om barntillsynen löst och om hushållsarbetet var mindre krävande genom tillgång till kollektiv service. Vi anser att det i dag är nödvändigt att få ett riktigare mått på den totala arbetslösheten för att målsättningen om allas rätt till arbete skall kunna förverkligas. Därför måste AKU byggas ut. Ett första steg kunde därvid vara att som arbetslösa registrera sådana som nu går under benämningen ”latent arbetssökande” och som i dag i de flesta fall är kvinnor. Detta är konkreta åtgärder för att få fram en realistisk bild av kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Med utgång från den kunskap som därvid uppnås skulle sedan verkningsfulla åtgärder kunna sättas in för att genom ökad sysselsättning också skapa arbetstillfällen för kvinnor. Vänsterpartiet kommunisterna har i många andra sammanhang anvisat sådana åtgärder, både regionalpolitiskt och när det har gällt sysselsättningsskapande åtgärder. Vi har inte bara i en utan i flera motioner berört dessa problem. Vpk har också i många sammanhang ställt krav om sysselsättning även för kvinnor på sådana orter som domineras av en enda, av hävd och tradition s.k. manlig industri. I vårt partis kritik av den förda arbetsmarknadspolitiken — som i hög grad gått ut på att flytta arbetskraften till arbetstillfällena — har det också ingått det påpekandet att kvinnorna ofta drabbas speciellt hårt. Eftersom kvinnor av många skäl varken kunnat eller velat ställa upp på de villkor som har gällt, så har kvinnor inte heller i dessa sammanhang räknats som arbetslösa på samma sätt som männen. Förutom de arbetsmarknadspolitiska hindren för kvinnornas deltagande i produktionslivet har vi också den så ofta i debatter — också här i dag — påtalade bristen på barntillsynsplatser och annan kollektiv service. Jag har tidigare nämnt att många kvinnor skulle söka arbete om dessa problem vore lösta. Enligt familjeundersökningen, som genomfördes på uppdrag av familjepolitiska kommitten under 1969, uppgavinte mindre än 25,4 procent av de icke förvärvsarbetande kvinnorna att svårigheten med att ordna barntillsynen hade mycket stor betydelse för det förhållandet att de inte förvärvsarbetade. En viss skillnad kunde utläsas i undersökningen mellan olika familjetyper. I tvåförälderfamiljerna är det 24,9 procent som tillmäter svårigheterna med barntillsyn stor betydelse medan motsvarande antal för ensamstående kvinnor med barn uppgår till inte mindre än 33,7 procent. Herr talman! Detta är talande siffror. Och jag tror inte att någon i dag längre är omedveten om behovet av en samhällelig barntillsyn. Trots detta anser vi att det fortfarande saknas en helhjärtad satsning på att lösa problemet. Fortfarande hänger utvecklingen på detta område på kommunerna. Staten nöjer sig med att lämna bidrag. Dessa bidrag har i sanningens namn höjts av och till, men de utgör ju uppenbarligen ännu inte den stimulans som behövs för att rycka upp förstockade kommunalmän och kvinnor ur den likgiltighet som de visar inför dessa frågor. De gör nämligen kortsiktiga finansiella beräkningar, och då går inte barntillsynen med vinst. Alltså satsar man inte heller helhjärtat på verksamheten. Jag skall inte i det här sammanhanget mer ingående penetrera detta problem — vi får snart tillfälle att återkomma härtill i samband med att vi skall behandla förskolepropositionen. Enligt barnstugeutredningen beräknas att antalet daghemsplatser skall öka med 10000 per år. Med den takten har vi i bästa fall 80 000 daghemsplatser år 1975 — vi har väl 50 000 i dag — men den siffran måste vi se mot den uppgift som har räknats fram på annat håll och som säger att det skulle behövas 120 000 daghemsplatser redan år 1975. Dessa 120 000 platser skulle i alla fall inte täcka mer än 50 procent av det verkliga behovet. Mer anser man nämligen inte vara ”realistiskt”. Det är alltså inget tvivel om att det behövs ökade samhälleliga resurser för att barntillsynsfrågan skall bli tillfredsställande löst. Å andra sidan skapas sådana resurser inte minst genom kvinnornas allsidigt utvecklade förvärvsarbete. I detta sammanhang är det också väsentligt, anser jag, att framhålla att en sådan utveckling skulle ge möjlighet till den väsentliga förkortning av arbetstiden för alla förvärvsarbetande människor som så länge har varit ett krav i den allmänna samhällsutvecklingens intresse. Naturligtvis har en utveckling av barntillsynsverksamheten också andra aspekter än de rent arbetsmarknadspolitiska. Men även till de frågorna blir det snart tillfälle att återkomma vid den förestående behandlingen av förskoleverksamheten. Med de realiteter beträffande bristerna på detta område som vi i dag måste ta hänsyn till anser vi från vpk, att om en kvinna måste avstå från erbjudet arbete av det skälet att barntillsyn inte kan ordnas, skall hon vara berättigad till kontant arbetslöshetsunderstöd. Detta skall givetvis också gälla en man, för den händelse han skulle råka i en sådan situation. Förslag till sådana ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant stöd vid arbetslöshet som därvid erfordras bör därför snarast utarbetas av Kungl. Maj:t och föreläggas riksdagen. Herr talman! Jag vill nöja mig med detta för i dag och ber med hänvisning till vad jag har anfört att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4 som har fogats till inrikesutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! I den här debatten, som kretsar kring jämlikhetsfrågan, är det första jag vill kommentera herr Ekinges uttalande här i början om socialdemokraternas och moderaternas konservativa syn; fru Mogård steg för övrigt sedan upp och sade någonting om att moderaternas positiva syn inte hade kommit till uttryck i föreliggande betänkande. Vad är det som herr Ekinge bygger detta uttalande på? Jo, det är att utskottsmajoriteten anser att de här frågorna bäst behandlas inom jämlikhetsdelegationen. Vi skriver att nu är det inte utredningar som behövs utan praktiska förslag som ger resultat, eftersom hela frågan är genomlyst så många gånger. Herr Ekinge tycker, liksom hela folkpartiet och centerpartiet i det här sammanhanget, att man skall börja utreda frågan, och det tar han som intäkt för sitt påstående. Jag tror att vår syn på saken — att nu är det fråga om att nå verkliga resultat — är mer progressiv än herr Ekinges uppfattning att man bara skall utreda frågorna. Herr Svensson i Malmö har tagit upp vad utskottet skriver i inledningen till sitt betänkande. Jag vill på den punkten anknyta något till vad fru Olsson i Hölö sade. Hon frågade: Varför har vi denna syn på kvinnorna i det här landet? Jag tycker det är ganska konstigt av en borgerlig politiker att ställa den här frågan. Det är ju ett arv som lever kvar från det borgerliga samhället med dess konservativa syn på kvinnorna. Det arvet bär vi fortfarande med oss, och det kan man inte på något sätt ändra på så länge man inte också ändrar på en massa andra saker. Herr Svensson bygger hela sin argumentation på det som står här: ”Problemet är komplicerat och bottnar ytterst i de enskilda människornas inställning.” Jag vill från utskottsmajoritetens sida — och även som undertecknare av detta utskottsbetänkande — säga att enskilda människors inställning även till ekonomiska ting spelar sin roll.

Läs inte på det sättet att ”de enskilda människornas inställning” avser bara attityden. Det finns en massa saker i detta som leder fram till ekonomiska problem som måste klaras upp i sammanhanget. Herr Romanus bygger argumentationen på frågan om lagen och säger att i Amerika har man i alla fall en lag. Jag tror inte man löser frågan om jämlikhet och könsdiskriminering genom lag. Om vi tittar ut över världen och tar USA som exempel, så hävdar jag bestämt att trots denna lag är kvinnornas jämlikhet i Amerika betydligt sämre och hela synen på kvinnorna helt annorlunda än här i Sverige. Kvinnornas jämlikhet har kommit längre här. I fråga om statliga bolag vill jag svara herr Romanus att det är klart att det är en viljeinriktning från utskottets sida när vi skriver på s. 8: ”Utskottet anser för sin del att det självfallet skall vara en ledande princip för de statliga företagen att avhålla sig från könsdiskriminering liksom att man där arbetar för jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. Samma krav bör för övrigt kunna ställas på enskilt ägda företag.” En liten kommentar till fröken Mattsons inlägg. Grundsynen i utskottets betänkande i detta sammanhang är att den dag vi sätter i gång en utredning om förkortning av arbetstiden måste vi också ta upp servicefrågorna. Vi anser från utskottets sida att de inte är mer komplicerade än en förkortning av arbetstiden, och man bör hinna med båda sakerna om man på rätt sätt startar arbetet med dem samtidigt. Fru Ryding tar upp den dolda arbetslösheten och talar om den bättre statistiken. Vi kan väl vara överens om att det statistiska material som vi har är långt ifrån tillfredsställande. Men hon talar så mycket om att de latent arbetssökande också skall vara med i den här undersökningen. Låt mig göra ett litet påpekande. De latent arbetssökande som i AKU-undersökningen säger att de är redo att ta ett arbete kommer med i detta sammanhang och kan registreras där. Det är ju därför som vi inte fordrar att det skall vara någon aktiv anmälan på en arbetsförmedling för att man skall registreras i AKU-undersökningen.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
Herr talman! Herr Fagerlunds inhopp i debatten kom litet överraskande, men det var väl kanske så att han tyckte att fru Ludvigsson inte klarade av den här debatten så bra. Herr Fagerlund ansåg kanske därför att han var tvungen att ånyo fråga mig vad jag byggde på, då jag påstod att socialdemokraterna och moderaterna gemensamt i utskottet hävdar en konservativ syn på dessa frågor. Självfallet bygger jag, herr Fagerlund, på det förhållande som jag redan nämnt, att den jämlikhetsdelegation som finns inom statsministerns kansli plockar liksom med ett plockepinnsystem med frågorna nu och då. Man saknar ambitionen att göra det helhetsprogram som vi har krävt, och det är därför jag menar att man vidhåller en konservativ, stelbent uppfattning. Vi kräver ett program för jämlikhet mellan män och kvinnor. Dessutom påtalade jag det förhållandet att man tydligen inte vågar släppa in några från den stora delegationen för att ge dem ett meningsfullt inflytande i den lilla delegationen. Man vågar alltså inte ha andra meningstiktningar än dem som de s-märkta företräder, och det menar jag, herr Fagerlund, är ett uttryck för en konservativ och räddhågad inställning till dessa frågor.
Herr talman! Jag skall inte bemöta herr Ekinge i det här sammanhanget heller — sedan får han dra vilka slutsatser han vill av detta. Jag har bara en kort kommentar att ge till herr Jörn Svenssons inlägg.

Då får väl herr Svensson i den här reaktionära gruppen räkna in vpk:s representant i utskottet, eftersom han också har skrivit under utskottsbetänkandet i detta avseende. Såvitt jag kan se går de tre vpk-reservationerna inte emot utskottsskrivningarna förrän på s. 7, och alltså har vpk-representanten skrivit under det mesta av betänkandet.
Herr talman! Det är ju, fru Ludvigsson, bara ett sätt att arbeta i utskottet att man i en reservation ger uttryck för en helt annan principiell syn. Detta är vad vpk-representanten här har gjort. Men det är roligt att höra av herr Fagerlund att han så att säga inte menar så illa som han skriver. Men då tycker man också att han kunde ha skrivit litet klarare. Vad jag är ute efter, fru Ludvigsson, är inte att utmåla fru Ludvigsson och andra socialdemokrater som bottenlösa reaktionärer, utan jag är ute för att kritisera och bekämpa det synsätt som förvandlar hela diskrimineringsfrågan till en individuell personpsykologisk fråga, vilket man tyvärr ganska klart kan utläsa av den här formuleringen. Det är därför den är farlig. De attityder som det är fråga om är inte löskopplade från det sociala sammanhanget. Det är inte så att kvinnodiskrimineringen ytterst beror på attityder, utan det är tvärtom så, att den ytterst beror på de sociala och ekonomiska struktursammanhang som alltid är de skapande bakom människornas attityder. Och attityderna i sin tur kan inte förändras med mindre än att man också i mycket hög grad satsar på att omvandla samhället, naturligtvis i sista hand genom att avskaffa kapitalismen men på ett tidigare stadium också genom att genomdriva strukturreformer. Den är denna sammankoppling av samhällsstrukturen i allmänhet med fördomarna som är väldigt viktig att hålla i minnet. Gör man inte det — och det är denna koppling som utskottet enligt min mening underlåter att göra — blir det väldigt skevt. Då får man en mycket abstrakt och oegentlig diskussion av hela frågan.
Herr talman! Herr Fagerlund säger att den här delegationen arbetar för att komma med förslag som skall ge resultat. Tänk — jag trodde det var meningen att utredningar också skulle arbeta för att komma med förslag som skall ge resultat! Jag tror att det skulle finnas betydligt större förutsättningar att få fram bra förslag om representanter för olika partier var med i en utredning — om vi alltså hade en utredning i stället för denna delegation. Sedan tyckte herr Fagerlund att det var underligt att jag talade om konservativa attityder och en konservativ syn på frågan om jämställdhet. Men vi kan väl ändå vara överens om att detta att ha en konservativ syn på de här frågorna inte har någonting med partitillhörighet att göra. Och om socialdemokratin inte hade haft en konservativ syn på dessa frågor, så skulle man väl efter sitt långa regeringsinnehav haft tillfälle att lägga fram många förslag i jämlikhetsfrågan. Vi kan ju bara se på varifrån de förslag har kommit som lett till någonting. Varifrån kom t.ex. förslaget om särbeskattning? Och varför tog det så lång tid innan vi här i Sverige slog fast att kvinnorna skulle ha lika lön för lika arbete?
Herr talman! Det som föranledde mig att nu ta till orda var herr Ekinges yttrande att mitt inhopp kom överraskande och att jag gjorde det därför att kritik hade riktats mot fru Ludvigsson. Det tycker jag är ett underligt sätt att diskutera, och jag har för övrigt den bestämda uppfattningen att fru Ludvigsson har klarat sig mycket bättre i denna debatt än vad herr Ekinge har gjort. När herr Ekinge slungade ut att vi har en konservativ uppfattning, så konstaterade jag bara att den enda skillnaden mellan er och oss i detta fall är att ni vill ha en utredning, medan vi säger att jämlikhetsdelegationen bör klara dessa frågor. Herr Ekinge konstaterade då att det ju ändå föreligger en skillnad. Men att anföra sådant som ett bevis för en progressiv eller en konservativ uppfattning är verkligen att ha dåligt på fötterna i en debatt! Sedan har jag den bestämda uppfattningen att vi är betydligt mer progressiva — bl.a. när det gäller de ekonomiska spörsmålen — än vad de borgerliga partierna är, och därför tror jag att jämlikhetsdelegationen kommer att klara dessa frågor mycket bra. Slutligen tog fru Olsson i Hölö upp frågan om lika lön för lika arbete; men det är inte de borgerliga partierna som har drivit den linjen. Det är svensk arbetarrörelse och svensk fackföreningsrörelse som har gjort det — med mycket liten draghjälp från ert håll!
Herr talman! Jag konstaterar bara till slut att herr Fagerlund fortfarande står kvar vid den uppfattningen att man inte skall behandla dessa frågor på ett bredare plan. Det skall vara förbehållet det egna partiet att arbeta med dem. Och det främjar inte utvecklingen och ger inte möjlighet till de breda lösningar som vi skulle kunna få om behandlingen skedde inom en utredning. Jag konstaterar, herr talman, att vi inte kan komma längre med dessa frågor i dag, men det finns ju möjligheter för oss att återkomma.
Herr talman! Herr Fagerlund sade att det inte behövs någon utredning, ty hela fältet är utrett. Det gäller bara att lägga fram konkreta förslag. Men, herr Fagerlund, enligt de besked vi fått är frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering inte utredd, och den hör ju till det stora fältet. Vidare sade herr Fagerlund att en lagstiftning på detta område inte löser problemen. Nej, självfallet inte ensam. Det är det heller ingen som hävdar. Men när problemen nu tycks vara så oerhört svåra att lösa utan ett lagligt skydd mot könsdiskriminering, t.ex. då man söker arbete eller då det är fråga om befordran, är det tänkbart att en lagstiftning skulle kunna underlätta lösningen av problemen. Och då frågar man sig vad det finns för skäl mot en lagstiftning, som gör att ni är så oerhört negativa till tanken på en sådan. Jag underströk — som jag tyckte i förebyggande syfte — att vi inte är anhängare av allt som kommer från Amerika. Och beträffande könsdiskrimineringen tror jag inte heller att det är bättre ställt i Amerika än här i Sverige. Men det faktum att man utomlands, t.ex. i Amerika, länge har prövat en sådan lagstiftning borde väl göra det möjligt för oss att studera amerikanernas erfarenheter. Så oerhört mycket bättre och mer högtstående än USA är väl ändå inte Sverige, att vi inte kan försöka lära av amerikanernas erfarenheter och åtminstone studera den lagstiftning som de har. I Amerika har man ju ett stort antal jurister och domstolar som tillämpar en sådan lagstiftning, och där har anställda fått ut miljonbelopp i ersättningar därför att de har blivit diskriminerade. Det är väl ändå ett tecken på att det kan finnas någonting för oss att lära? Herr Fagerlund gav en antydan om att han håller med om den tankegången, när han sade att USA trots denna lag har det sämre ställt på jämlikhetsområdet. Det betyder väl då att han tror att lagen verkar i positiv riktning. Beträffande utskottets uttalande om hur de statliga bolagen skall bete sig sade herr Fagerlund att det är en viljeyttring från utskottets sida och att samma krav för övrigt bör ställas på de enskilda företagen. Det är verkligen en förklaring som ökar oron. De enskilda företagen har ju ingen som helst skyldighet att avhålla sig från könsdiskriminering bara för att utskottet gör en viljeyttring. Då är frågan: Har de statliga bolagen någon skyldighet att följa detta uttalande? Kan vi lita på det? Det var den fråga jag ställde. Jag ställde fyra frågor till statsrådet Leijon, dels i hennes egenskap av sekreterare i delegationen till alldeles nyligen, dels därför att hon som statsråd skall handlägga arbetsmarknadsfrågor, nämligen 1. Har delegationen, trots att det inte har meddelats här, tagit upp frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering? Har man tagit del av de utländska erfarenheterna och vad finns i så fall att säga om dem? 2. Om man inte har gjort det, varför har man icke tagit upp denna viktiga fråga? 3. Kan vi efter vad utskottet har sagt utgå ifrån att de statliga bolagen blir skyldiga att, som utskottet säger, avhålla sig från könsdiskriminering? Bakgrunden till frågan är finansministerns uttalande att man inte hade för avsikt att vidta några åtgärder på detta område när det gällde de statliga bolagen och att han inte ville göra något uttalande. Det är därför jag ställer frågan: Kan man lita på att de statliga bolagen blir skyldiga att avstå från könsdiskriminering? 4. Kommer det att vidtas åtgärder för att skapa ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i de statliga bolagen, på liknande sätt som man gör genom utredningen för den statliga förvaltningen? Det var dessa fyra frågor jag ställde till statsrådet Leijon. Av talarlistan att döma verkar det inte som om statsrådet tänkte svara på frågorna. Då kanske jag får vända mig till ordföranden i delegationen, riksdagsman Thage Peterson, som också har yttranderätt i denna debatt, med samma frågor. Herr Fagerlund sade nyss att socialdemokrater är mera progressiva än de som inte är socialdemokrater, och därför är det bäst att man bara har socialdemokrater i jämställdhetsdelegationen. Då blir resultatet mera progressivt än om man även tar in personer som inte hör till socialdemokratiska partiet. Därför tycker jag att de som är med i delegationen och som är så progressiva har en viss skyldighet att för oss andra tala om vad de sysslar med, särskilt som de har yttranderätt i denna kammare.
Herr talman! Herr Romanus räknade upp fyra frågor som han ställt till statsrådet Leijon. Vore det inte bättre att väcka en interpellation om en sådan sak än att rada upp frågorna under en riksdagsdebatt, där man inte precis brukar göra på det sättet? Låt mig när det gäller lagstiftningen säga att vi har valt andra linjer. Bl. a. har vi en arbetsrättskommitté som behandlar fackföreningarnas och de anställdas inflytande på detta område. Där finns också möjligheter att klara av de könsdiskrimineringsproblem som finns i detta sammanhang. I övrigt kan jag avstå från att replikera.
Herr talman! Jag får tacka för den lilla lektionen i parlamentarisk praxis. Vi behandlar här ett utskottsbetänkande som gäller delegationens verksamhet. Vi har haft förmånen att under hela överläggningen ha närvarande både delegationens tidigare sekreterare, som är statsråd, och delegationens ordförande, som är riksdagsman. Det hänvisas till att denna delegation består av mera progressiva personer än vad som finns i andra partier. Då tycker jag de borde vara tacksamma för att inför kammaren få redogöra för sin verksamhet, eftersom det är den som är svaret på de motioner vi här har väckt. Men om det inte går att besvara frågorna nu, om de är för svåra och fordrar mera betänketid eller någonting sådant, skall jag gärna återkomma med en interpellation i ärendet. Jag tycker kanske inte att de är så oerhört komplicerade. Huruvida delegationen har sysslat med frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering och tagit del av utländska erfarenheter eller inte borde enligt min enkla mening ordföranden och sekreteraren tillsammans kunna svara på utan att ha en interpellation att grubbla över. Vidare borde man kunna begära att antingen statsrådet eller — om nu inte statsrådet vill svara — herr Fagerlund, som är vice ordförande i utskottet, kan tala om innebörden av vad som står på s. 8 i utskottets betänkande. Betyder utskottets skrivning att de statliga bolagen nu blir skyldiga att avstå från könsdiskriminering — i strid med vad finansministern sagt tidigare här i kammaren? Och betyder det att åtgärder kommer att vidtagas mot könsdiskriminering inom de statliga bolagen på samma sätt som inom den statliga förvaltningen? Det var de frågor jag ställde, och de är inte så märkvärdiga. Slutligen skall jag be att få ställa ytterligare en fråga. Herr Fagerlund nämner arbetsrättskommittén. Betyder det att arbetsrättskommittén kommer att syssla med lagstiftning mot könsdiskriminering? Är det innebörden i dess direktiv?
Herr talman! Jag tar för givet att kommittén, i och med att den utreder personalfrågorna i stort, även kommer att behandla frågan om könsdiskriminering och rätten till inflytande över personalpolitiken. Vidare kan jag framhålla att vi har räknat upp en hel del förslag som denna kommitté lagt fram, men det har tydligen inte lästs av alla här i kammaren.
Herr talman! Jag har läst vad som står i betänkandet, men det är inte svar på de frågor jag har ställt. Jag kan fortfarande inte inse att de är så oerhört komplicerade att inte någon här i kammaren kan svara på dem.
Herr talman! Jag skall inte gå in närmare i den här debatten. Jag hade inte alls tänkt delta i den, men ju mer jag lyssnar desto mer förvånad blir jag över att debatten praktiskt taget helt saknar en dimension. Möjligen kan herr Svensson i Malmö ha berört den. Vad motionärerna alltså vill komma åt är könsdiskrimineringen, och gudarna skall veta att det är en lovvärd ambition. Jag slår gärna fast att könsdiskrimineringen har en delvis självständig profil och problematik. Det finns alltså klara problem knutna till könen som vi måste angripa på ett speciellt sätt. Det är riktigt. Men den som ett ögonblick tror att vi kan tillsätta en utredning som skall ta upp könsdiskrimineringsproblemet och ge anvisningar på hur det skall lösas utan att ta upp diskrimineringsproblemen på arbetsmarknaden över huvud taget — för det är arbetsmarknaden som det i allt väsentligt gäller — har inte förstått hur vår arbetsmarknad ser ut och dess inre problematik. Yrkar man på en sådan utredning måste man därför antingen vara okunnig om hur sammansatt problematiken är, eller också menar man inte allvar med att det gäller att komma åt diskrimineringen. För mig är det faktiskt ytterst en akademisk fråga om det är en könsdiskriminering eller en diskriminering över huvud taget. Jag kan inte förstå att diskrimineringen är mer sväljbar om den förekommer män emellan eller kvinnor emellan än om den förekommer mellan könen. Rullar vi upp problematiken som vi måste göra är det nödvändigt att förstå att det är en mycket stor, för att inte säga nästan omöjlig, uppgift att klara en sådan utredning i ett sammanhang. Vad vi måste göra, herr talman, är att i varje ögonblick, varje beslut och varje handlande befordra avveckling av diskriminering var den än dyker upp. På så sätt kommer vi åt det här sneda i samhället. Vi brukar försöka göra det när olika frågor är aktuella, och jag har tjatat i alla möjliga sammanhang om dessa problem. Men nu konstaterar jag helt enkelt att det tyvärr, av skilda anledningar, finns en väldig iver att få bort endast könsdiskrimineringen — en iver som håller på att fullständigt slå knock out på den djupgående problematiken. Herr Svensson i Malmö har naturligtvis alldeles rätt så långt att det är våra institutioner, system osv. som måste förändras för att vi skall komma åt fenomenen. Det gör vi inte genom att predika utan genom att angripa dem, och vi vet i stort sett var de finns. Vi får väl se vid den fortsatta behandlingen av olika ärenden i riksdagen hur allvarlig viljan är att undanröja diskriminering. Det finns otaliga tillfällen att angripa denna företeelse, men även om vi belyser frågan så att den blir kristallklar, får vi ofta inte gehör av riksdagen, utan vi får bara höra allmänna paroller, tal om utredningar osv., medan problemet i stället borde angripas praktiskt så fort det dyker upp. Det utesluter inte att saken skall analyseras och utredas, men man kan inte lägga hur mycket som helst i en jättegryta.

Herr talman! Förlåt mig för att jag tar till orda ännu en gång! Jag trodde att någon från regeringspartiet skulle bemöta herr Perssons i Stockholm kritik mot att en särskild delegation har tillsatts just för frågan om jämlikhet mellan män och kvinnor. Jag vill bara helt kort säga att jag inte delar uppfattningen, att vi inte bör ha en sådan delegation — det var ju konsekvensen av herr Perssons anförande. Det är lätt att säga att det finns diskriminering av många olika slag och att man därför inte bara kan ägna sig åt förekomsten av könsdiskriminering. Men detta får inte bli en ursäkt för att inte göra någonting åt könsdiskrimineringen. Jag tror visserligen inte att herr Persson har den meningen, men hans anförande kunde lätt tolkas på det sättet.
Herr talman! Jo, jag menar precis varje ord jag sade! Vi kan naturligtvis utreda partiella frågor, men utgångspunkten för mitt debattinlägg var att den djupare och bredare problematiken, diskrimineringssituationen, inte alls tas upp, även om man vill komma åt könsdiskrimineringen på allvar — herr Romanus nickar instämmande. Men jag säger att det bör man inte göra, om man inte utreder så att säga den totala diskrimineringen. Att vi i en sådan utredning också kan se på speciella frågor och i en annan utredning på andra frågor är riktigt; det gör vi ju redan, och det har jag också accepterat. När jag som suppleant i det utskott som behandlade frågan hade tillfälle att ställa ett par frågor till den då ganska okända person som några timmar senare blev statsråd berörde jag just detta. Åtminstone efter det resonemang jag hade med det blivande statsrådet visade hon sig ha helt öppen blick för just den problematik jag har tagit upp här. Därför vågar jag hoppas att ingenting förbises i det sammanhanget under utredningsarbetet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas frågorna om deltidsarbete och flextid. Jag vill inledningsvis konstatera att utvecklingen när det gäller deltidsarbete inte har varit den man skulle önska — utvecklingen har egentligen gått snett, och det är inte tillfredsställande. På den privata sektorn har man i stor utsträckning tillmötesgått önskemål om deltidsarbete, så att personer som inte har möjlighet att ta heltidsjobb ändå kan få arbete. På den offentliga sektorn har man däremot inte skapat samma möjligheter. Det borde vara möjligt att öka tillgången till deltidsarbete, bl.a. på det statliga och kommunala området. Nu är emellertid förhållandet, herr talman, att det avtalsförbud som alltfort råder på det offentliga området leder till att de fackliga organisationerna inte har någon nämnvärd möjlighet att påverka utvecklingen. Staten och kommunerna som arbetsgivare förbehåller sig alltfort rätten att leda och fördela arbetet samt att besluta om organisationens utveckling. Det innebär att man utestänger det fackliga inflytandet på det här området, och det är självfallet en av orsakerna till att det varit så svårt att få fram deltidsarbete på det offentliga området. Men kanske det kan bli en bättring framöver, dvs. när vi så småningom får samma vidgade förhandlingsrätt på det offentliga området som man i dag har på det enskilda området. I reservationen 1 till detta betänkande har vi pekat på att jämställdhetsdelegationen med den utvidgning och förstärkning som det talades om i den tidigare debatten skulle kunna ha möjlighet att göra en insats på detta område, dvs. den kommitté som vi där syftar till. Låt mig ta upp något om den stelbenthet vi också påtalar i reservationen 2. Om en anställd av familjeskäl önskar en kortare arbetstid än halvtid kan vederbörande inte med nuvarande regler få en sådan anställning annat än om den görs om till timlön. Vi menar att tjänstgöringstidens längd inte behöver vara avgörande för anställningsformen. Även en anställd som arbetar kortare tid än halvtid bör kunna få den större trygghet och de bättre sociala förmåner som en fast tjänst ger. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Statlig försöksverksamhet med flexibel arbetstid har pågått sedan förra året. Denna försöksverksamhet har koncentrerats till i stort sett en enda stor statlig arbetsplats här i Stockholm. Vi anser att tiden nu är inne att vidga verksamheten till att omfatta även mindre förvaltningar och arbetsställen utanför Stockholm. Först sedan vi fått en sådan vidgad försöksverksamhet, kan det bli möjligt att göra en utvärdering på grundval av försöken. Jag skall, herr talman, inte vidare utveckla synpunkterna på flexibel arbetstid, då jag vet att andra talare efter mig kommer att göra det. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall också till reservationen 3.

Herr talman! Herr Ekinge har berört deltidsarbete och deltidsanställning. Jag kan i stort instämma i vad han sagt. Också jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Låt mig samtidigt yrka bifall till reservationen 1 beträffande flextiden. I motionen 241 har moderata samlingspartiet yrkat på en ökad försöksverksamhet med flexibel arbetstid inom statsförvaltningen. Sådan försöksverksamhet pågår inom ett antal statliga ämbetsverk, som har sin arbetsplats förlagd till kvarteret Garnisonen. Vi anser att dessa försök bör utvidgas så att de omfattar även mindre arbetsplatser och statliga arbetsplatser förlagda utanför Stockholm. På så sätt skulle man erhålla ett bredare underlag för bedömning av både föroch nackdelar med flexibel arbetstid från stora arbetsplatser sådana som Garnisonen, från mindre arbetsplatser i Stockholm och andra tätorter, från arbetsplatser i landsorten och även från skiftande verksamheter. Yrkanden liknande dem jag har berört har också framställts i motioner från centeroch folkpartihåll. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna bl.a. med hänvisning till att en arbetsgrupp inom finansdepartementets löneenhet har tillsatts för att studera en eventuellt vidgad försöksverksamhet med flexibel arbetstid. Det hälsas med tillfredsställelse och måste betraktas som ett steg framåt, även om detta steg har tagits motvilligt. Försöksverksamheten med flexibel arbetstid kom till efter starka påtryckningar från arbetstagarnas organisationer, bl.a. inom Garnisonen. Intresset på departementshåll var mycket svalt i början, för att inte säga att man där ställde sig helt avvisande, men så småningom böjde man sig för de fackliga organisationernas påtryckningar. Från vårt eget land har vi inga erfarenheter redovisade, och det är väl ganska förklarligt, då arrangemang med flexibla arbetstider är en relativt ny företeelse. Forskning pågår dock även hos oss. I andra länder har det gjorts betydligt mer ingående undersökningar på området. En undersökning i Västtyskland visade att samtliga tillfrågade, som hade flexibel arbetstid, ville ha kvar systemet i framtiden. Ca 8 procent använde sig inte av flextidsmöjligheten utan arbetade på samma tider som förut. Majoriteten, 77 procent, ansåg att systemet enbart hade fördelar, och endast 2 procent ansåg att det var förenat med nackdelar. Framför allt visade sig systemet med flextid ha fördelar för de anställdas familjer. I arbetarskyddsfondens rapport nr 1 för 1973 anförs en del om flexibel arbetstid. Där sägs bl.a. att flextid bygger på principen att den anställde inom vissa gränser själv kan avgöra när arbetet skall påbörjas respektive avslutas. Däremellan har man en fast arbetstid. Ibland har man också en flexibel period för lunchrast. Motiven för införande av flexibel arbetstid har från de anställdas synpunkt varit bl.a. hänsyn till individuella dygnsrytmer, önskemålet att inte tvingas avbryta pågående arbete precis när klockan ringer och samtidigt slippa ifrån krav på absolut punktlighet vid ankomsten till arbetsplatsen. Vidare kan en bättre anpassning ske till kommunala transportmedel, och arbetstiderna kan bättre anpassas till övriga familjemedlemmars tider, t.ex. skolbarnens. Flexibiliteten medger större oberoende med avseende på privata uträttningar, besök hos läkare, tandläkare osv. På det hela taget får individen större frihet att leva sitt eget liv, ett område för egna beslut i en arbetsmiljö som är fylld av krav och begränsningar. Den personal som inte kan ha flexibel arbetstid är utan tvivel en betydligt mindre grupp än vad man från början trodde. Lösningar kan hittas även för arbeten som kräver konstant bemanning. I Västtyskland och Schweiz har man prövat systemet i metallindustri och textilindustri liksom inom banker, försäkringsbolag och offentlig förvaltning. Erfarenheterna därifrån är goda. SIF har ett försöksavtal som reglerar användandet av flexibel arbetstid med avseende på lunchtid, registrering av närvaro, övertidsarbete, helgarbete och deltidsarbete. Begränsningsperioder om dag, vecka, månad samt rullande system nämns som tänkbara anordningar. Flexibel arbetstid synes framför allt ha positiva effekter beträffande resorna till och från arbetsplatsen, i synnerhet när det är fråga om långa resvägar och hög belastning på det kommunala trafiknätet. Men samtidigt har man också kommit fram till att den flexibla arbetstiden oftare resulterar i en individualiserad fast arbetstid. Herr talman! Vad jag här har refererat till är alltså arbetarskyddsfondens rapport från januari 1973, som behandlar arbetstidens förläggning. Där finns en kartläggning och en analys av erfarenheter och forskningsbehov på området. Det är gruppen för skiftarbete som står bakom denna rapport. Alla de uttalanden jag här redovisat stöder att flexibel arbetstid har många fördelar för stora grupper av arbetstagare.

Herr talman! Det finns många människor som av en eller annan orsak varken kan eller önskar ha ett heltidsarbete utan söker få deltid. I många av fallen har det rört sig om tillfälliga anställningar. Behovet av att öka familjens standard, att skapa sig själv en viss ekonomisk frihet eller att bryta isoleringen har ofta varit drivkraften. När deltidstjänster kom upp i den allmänna debatten, var utgångspunkten att man skulle bereda gifta kvinnor tillfälle till arbete. Man har genom deltidstjänster kunnat tillvarata den reserv av arbetskraft som de gifta kvinnorna har utgjort. Även i dag domineras efterfrågan på deltidsarbete av krav från kvinnor. Trots detta får deltidstjänster inte betraktas som speciellt lämpliga för kvinnor. Med den utgångspunkten löser man inte kvinnornas arbetsmarknadsfråga. Det skapar inte någon jämlikhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, något som vi talade om vid behandlingen av det förra betänkandet. Tvärtom inför man ytterligare en grund för arbetsmarknadens uppdelning i en manlig och en kvinnlig del. Lösningen ligger där inte i att deltidstjänster skall anordnas speciellt för kvinnorna. Den måste i stället ligga i att man ger kvinnor och män samma möjlighet att få en nedsättning i tjänstgöringstiden för utförande av andra uppgifter, t.ex. vårdnadsuppgifter. Jag finner frågan om deltidstjänster vara speciellt viktig från barnens synpunkt. Den gäller föräldrarnas rätt till kontakter med barnen och möjlighet för båda föräldrarna att delta i barnens fostran. Därmed uppstår också möjlighet till en stimulerande uppväxtmiljö i både hem och barnstuga. Det kan då bli en givande samvaro både med mamma och med pappa. Hemmet får inte bara vara en sovplats med jäkt mellan hem, barnstuga och arbetsplats. Vi måste säga nej till ett arbetsliv, som tvingar oss att acceptera att ha barnen så lång tid på barnstuga som vi i vissa fall i dag har. Att barnen skall behöva vistas på barnstuga 12 timmar, inräknat föräldrarnas restider, arbetstid och ytterligare restid, är att misshushålla med både barn och föräldrar. Jag undrar också hur länge männen skall finna sig i att de på grund av lång arbetstid, bl.a. övertidsarbete och långa resor, måste avstå från att delta i barnens vård och fostran. Men det finns människor, vilka av andra skäl än vårdnad om barnen inte anser sig orka med mer än deltidsarbete. Det är också nödvändigt att deltidstjänsterna blir mer jämställda med heltidstjänster både när det gäller anställningstrygghet och ur befordringssynpunkt och att även deltid blir naturligt för mer kvalificerat arbete. Herr Oskarson har utförligt belyst flextiden, och jag skall bara inskränka mig till att säga att där man har prövat systemet har det oftast utvecklat sig väl för både arbetsgivare och arbetstagare, och båda parter har funnit flera fördelar. Men jag anser, liksom det står i reservationen, angeläget att staten mer aktivt deltar i försöken. Detta innebär med andra ord att man utvidgar försöken till att gälla fler arbetsplatser, på flera orter i landet och på arbetsplatser av olika storlek och med olika arbetsuppgifter. Även flextid kan vara en positiv sak för föräldrar med små barn. En rörlig arbetstid ger föräldrarna möjligheter att saxa sina arbetstider och på så sätt själva svara för barntillsynen någon timme längre på morgonen och på eftermiddagen. Det skapar också möjligheter att undvika jäkt för barn och föräldrar vid resa till och från daghem och arbetsplats. Inte minst ger det, som jag sade förut, ökad tid till kontakt mellan föräldrar och barn. Härigenom skulle man även med flextid kunna begränsa barnens vistelse på barnstuga varje dag. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,2 och 3.

Herr talman! Det är givetvis svårt att renodla de frågor vi nu diskuterar ifrån de frågor vi diskuterade i inrikesutskottets betänkande nr 34 alldeles nyss. Det finns risk att göra sig skyldig till upprepningar. Men eftersom det inte skiljer så mycket mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning i detta betänkande, skall jag försöka fatta mig kort. I reservationen 1 krävs att Kungl. Maj:t tillsammans med parterna på arbetsmarknaden snabbt och systematiskt skall kartlägga de områden där ökat deltidsarbete kan komma i fråga. Nu har delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor beslutat kartlägga och närmare analysera deltidsarbetet. Även LO har tillsatt en utredning om deltidsarbete. Jag vill uttala att det är tillfredsställande att vi får en sådan kartläggning — kanske inte minst ur den synpunkten att de fackliga organisationerna givetvis har ett stort intresse av hur dessa frågor löses just ur deras synpunkt. I reservationen är man också inne på tankegången om en försöksverksamhet med deltidstjänster, som närmast syftar till att arbetsmarknadsstyrelsen då båda makarna går arbetslösa skulle försöka placera dessa på var sin halvtidstjänst. Även här gäller att det måste vara arbetsmarknadsverkets uppgift att i första hand försöka skaffa fram heltidsarbete för de arbetslösa så att de kan klara sin försörjning. Emellertid förekommer redan i begränsad omfattning s.k. partnerarbete, där två personer delar på en tjänst. Det förslag som framförs av motionärerna och i reservationen skulle förutsätta att båda makarna har samma yrkesutbildning för att kunna dela på samma tjänst. Både mannen och hustrun skulle exempelvis behöva vara svetsare för att kunna ta en sådan tjänst, och det är ju ganska sällsynt att detta inträffar. Jag har när jag har läst denna motion tänkt att det kanske är fru Olssons i Hölö bidrag till centerns löfte om 100 000 nya jobb att man på det här sättet skall spjälka isär heltidstjänster och därigenom skapa till antalet flera nya jobb. Personligen vill jag också ge uttryck åt den uppfattningen att arbetsmarknadsverkets resurser måste disponeras för andra och väsentligare uppgifter än att ordna partnerarbete för äkta makar. Nåväl, med hänsyn till att delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor beslutat utreda hela det här frågekomplexet som rör deltidsarbete vill utskottsmajoriteten inte vara med om att föreslå ytterligare kartläggningar av dessa frågor, varför jag yrkar avslag på reservationen 1 vid utskottsbetänkandet. I reservationen 2 vill man ha ett system med ordinarie deltidsanställningar i den statliga verksamheten. Samma yrkande behandlades och avslogs av fjolårets riksdag. Utskottet framhöll den gången att ordinarie statlig tjänst visserligen inrättas endast för heltidstjänstgöring men att redan anställd ordinarie tjänsteman kan beredas deltidsarbete genom partiell tjänstledighet. Extra ordinarie eller extra tjänst kan inrättas för halvtidseller längre tjänstgöring. I sådant fall får inrättas så många deltidstjänster som ryms inom ramen för den sammanlagda tjänstgöringstiden för medgivna heltidstjänster. Utskottet har i år samma inställning som i fjol, nämligen att den statliga tjänsteorganisationens utformning i och för sig ger tillräckliga möjligheter för att tillgodose motionärernas önskemål om ökad tillgång på deltidstjänster. Jag yrkar därför avslag även på reservationen 2. Beträffande reservationen 3, där det krävs en utvidgning av den statliga försöksverksamheten med flexibel arbetstid, så behandlades även den frågan av fjolårets riksdag, och det finns inte anledning att orda så mycket på den punkten. Försök med flexibel arbetstid pågår i kvarteret Garnisonen för närmare 5 000 statligt anställda. Dessa försök skall pågå fram till den 30 september 1975 och sker i samråd med personalorganisationerna. Reservanterna vill nu att sådan försöksverksamhet med flexibel arbetstid skall breddas till att omfatta förvaltningar och arbetsställen utanför Stockholm. Även denna fråga är av den karaktären att personalorganisationerna måste få vara med från början och påverka uppläggningen av verksamheten. Det är därför tillfredsställande att man inom finansdepartementets löneenhet har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för finansdepartementet och för samtliga berörda personalorganisationer. Denna arbetsgrupp skall studera frågan om en vidgad försöksverksamhet med flexibel arbetstid mot bakgrunden av de erfarenheter som redan vunnits av den pågående verksamheten i kvarteret Garnisonen. Arbetsgruppen skall också undersöka möjligheterna att tillämpa flexibel arbetstid även på arbetsplatser utanför Stockholm. Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag även på reservationen 3, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Jag är medveten om att metoden att två makar delar på en tjänst inte kan praktiseras av alla — men jag tror att den kunde praktiseras av ganska många. Jag vet att man i Norge haft goda resultat av en sådan verksamhet. Jag föreslår det inte i första hand för att vi skall få fler arbetsplatser utan därför att det i de fall där det bara finns ett arbete är bättre att man och hustru kan dela på det, om det föreligger praktiska möjligheter härtill. De kan då även på ett bättre sätt dela upp hemarbetet, något som jag tror att allt fler tycker är enbart positivt. Ett annat önskemål som jag ännu starkare vill trycka på är en generellt kortare arbetstid för föräldrar med små barn. Vi måste inse att uppgiften att sköta och fostra barn är ett arbete. För att båda föräldrarna skall kunna bidra till denna uppgift bör vi också ge föräldrarna möjligheter till en nedsättning i arbetstiden, dock utan att dessa behöver ge avkall på befordringsmöjligheter och den sociala trygghet som det är så angeläget att man har i sitt arbete.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund säger att han tycker att det finns tillräckliga möjligheter till deltidsarbete inom den offentliga sektorn. Det är helt riktigt, som herr Nilsson själv konstaterar, att man kan få tjänster för arbete på halvtid eller mera. Jag skulle bara vilja fråga herr Nilsson: Är det bra att man inte kan inrätta tjänster med kortare arbetstid än halvtid? Vi vet att det finns ett stort behov av tjänster med mindre tjänstgöring än halvtid. Jag skall ställa ännu en fråga till herr Nilsson. Jag vill påpeka för herr Nilsson att man icke kan få månadslön på sådana tjänster utan endast timpenning. Därmed får arbetstagaren också en sämre social förankring. Borde det inte, herr Nilsson, vara möjligt att få ett bättre tingens tillstånd på denna punkt? Kunde vi inte vara överens om att det ändå kan göras förbättringar i detta avseende som skulle vara till gagn för många arbetstagare, framför allt för de många som nu är förhindrade att komma ut på arbetsmarknaden?
Herr talman! Jag måste efter herr Nilssons i Östersund anförande konstatera att intresset inte har stegrats särskilt mycket för försök med flexibel arbetstid. Men, herr Nilsson, från arbetstagarorganisationerna är intresset verkligen stort. Jag hänvisade tidigare till den rapport som arbetsgruppen sammanställt. Där pekar man på olika huvudorganisationers intresse för frågan. Dessutom hänvisar man till att försök pågår på ett flertal områden inom den privata sektorn. Man uppger att det i övervägande grad är tjänstemän som berörs härav men att försöken på många arbetsplatser också avser arbetare. Erfarenheterna från dessa arbetsplatser är goda. Tjänstemannaorganisationerna är väl mest positiva — det ligger i sakens natur — men varken Kommunalarbetareförbundet eller Metallindustriarbetareförbundet ställer sig negativa, även om de pekar på att flextiden är förenad med vissa problem. Det framhålls vidare att attityden från Verkstadsföreningen är avvaktande. Man kan alltså där spåra ett visst stegrat intresse.

Herr talman! Vad först gäller partnerarbetet pågår det, som jag sagt, försök på den privata arbetsmarknaden i begränsad omfattning med denna arbetsform. Det fru Olsson i Hölö syftade till med sin motion var väl att en försöksverksamhet skulle startas. Utskottet har konstaterat att den försöksverksamheten redan är i gång. Vi får väl se hur den kommer att utfalla. Jag vill upprepa att jag tror att det är väldigt svårt att tillämpa systemet med att två makar skall dela på en tjänst. För att de skall kunna göra det är det ändå en förutsättning att de har samma yrkesutbildning.

Ett väsentligt önskemål är att de fackliga personalorganisationerna skall få ett direkt inflytande på hur verksamheten läggs upp. Det finns i alla fall en tendens hos arbetsgivarna till att utnyttja de deltidsarbetande på tider som de själva kanske inte önskar. Jag vet, för att ta ett konkret exempel, att man inom den avdelning av Handelsanställdas förbund som jag tillhör utan tvivel har besvärligheter med att ta till vara de anställdas intressen på det här området, och det gäller speciellt för dem som har deltidsarbete. Herr Oskarson i Halmstad konstaterar så, att arbetsgivarintresset är svalt för flexibel arbetstid. Det tycker jag inte man kan påstå, eftersom en så stor grupp som nära 5 000 statstjänstemän omfattas av den här verksamheten.

Men den här utredningen är väl ändå ett bevis för att man har en positiv inställning till flexibel arbetstid och är beredd att utvidga försöksverksamheten, om man kan komma fram till lämpliga arbetsformer.

Fru talman! Herr Henmark har frågat mig dels om jag anser att nu rådande statsbidragsregler vad avser elevhem för elever i gymnasieskolan är tillfredsställande, dels när förslag till ändrade och rättvisare bestämmelser kan förväntas. s Det ankommer på utredningen om skolan, staten och kommunerna, den s.k. SSK-utredningen, att göra en översyn av bestämmelserna om statsbidrag inom skolans område. Detta utredningsuppdrag innefattar även frågan om de framtida reglerna för bidrag från staten till lokaler för elevhem. I avvaktan på att detta utredningsarbete slutförs anser jag att man inte bör göra några förändringar i statsbidragssystemet.

Fru talman! I samband med den stora gymnasiereformen var det en hel del olika saker som måste klaras upp, inte minst hur fördelningen av kostnaderna skulle ske. Det inträdde också en del förändringar vad gäller tillsynsmyndighetsbegreppet. En del utbildningslinjer som tidigare lydde under lantbruksstyrelsen kom att gå in under skolöverstyrelsen, och de som lydde under skogsvårdsstyrelsen kom också i vissa fall in under skolöverstyrelsen. Tidigare rådde tydligen olika statsbidragsbestämmelser. Den detalj — om man nu kan kalla det för en detalj — som det här är fråga om är statsbidraget för elevhem. Detta bidrag har i många fall delats mellan staten och huvudmannen för skolan. Redan tidigare — jag tror det var genom ett kungabrev den 31 januari 1969 — fick den utbildning som tidigare låg under landstinget, nämligen sjuksköterskeutbildningen — statsbidrag för elevhem enligt närmare bestämmelser som skolöverstyrelsen skulle utfärda. Skolöverstyrelsen sade sedan att statsbidrag skulle utgå intill 50 procent av kostnaderna. När nu gymnasiereformen genomfördes utfärdades en särskild bestämmelse om statsbidrag just till elevhem genom ett kungabrev av den 27 maj 1971. I det brevet finns uppräknat ett antal tvååriga linjer vid gymnasieskolan för vilka statsbidrag utgår. Den uppräkningen, som gäller 12—15 olika linjer, avslutas med ”specialkurs som ej avser utbildning för jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring”. Dessa tre linjer omfattas alltså inte av bestämmelserna för statsbidrag. Något senare, genom en ämbetsskrivelse av den 23 april 1971 — den ändrades sedan den 9 augusti 1972 — har det kommit specialbestämmelser som säger att skogsbruksutbildningen också får statsbidrag till elevhem. I den skrivelsen har man varit mera generös än tidigare; där står att statsbidrag utgår med 3/4 av kostnaderna.

Genom beslut den 23 april 1971 och den 14 april 1972 utfärdades provisoriska bestämmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för budgetåren 1971 73. Enligt min mening bör Kungl. Maj:t inhämta riksdagens bemyndigande att efter överläggningar med landstingsförbundet i huvudsaklig överensstämmelse med nu gällande bestämmelser meddela statsbidragsbestämmelser för budgetåret 1973/74. Frågan om mer betydande förändringar av statsbidragssystemet bör tas upp i samband med statsbidragsfrågorna för skolväsendet i dess helhet.” Eftersom denna proposition är godkänd föreställer jag mig att dessa bestämmelser gäller även innevarande budgetår. Efter denna specialöverenskommelse är det, såvitt jag kan förstå, bara två linjer som är diskriminerade i detta avseende. Det är jordbrukslinjen och trädgårdslinjen. Båda dessa linjer är av den arten att man där måste ha inkvarteringsmöjligheter för eleverna. Trädgårdslinjen finns på sex ställen i hela vårt land, således inte inom varje gymnasieområde utan i ett fåtal, och där måste man ha tillgång till elevhem. Jordbrukslinjen finns på några fler ställen. Men i det län jag kommer från, som är ett typiskt jordbrukslän, har vi två gymnasieom råden som saknar jordbruksutbildning. Det går inte att bedriva sådan utbildning utan att ha elevhem. Då frågar man sig varför just dessa två linjer skall sakna statsbidragsmöjlighet i fråga om elevhem. Den frågan svarade utbildningsministern inte på här — jag tackar i övrigt för interpellationssvaret. Men det lämnas där inget svar på frågan huruvida utbildningsministern anser att det är riktigt att av alla de utbildningslinjer vi har två stycken är diskriminerade på det sättet att de icke får statsbidrag till sina elevhem. Jag ställer på nytt frågan om detta är tillfredsställande och vädjar till utbildningsministern om svar. Jag känner utbildningsministerns intellekt och förstånd så väl att jag förutsätter att han inte anser att det är tillfredsställande med denna diskriminering och då blir min andra fråga: När kan man förvänta sig att det blir ändring på den här punkten? Utbildningsministern säger då att det ankommer på den s.k. SSK utredningen att bestämma detta. SSK-utredningen tillsattes för ett år sedan ungefär. Jag har läst de instruktioner som gäller för den, och jag måste säga att det är ett mycket stort område att bena ut och att komma med förslag om hur förhållandena i fortsättningen skall vara ordnade mellan staten och de olika skolhuvudmännen, kommunerna och landstingen. Det gäller inte bara att fördela kostnaderna utan framför allt att bestämma hur beslutsfattandet skall ske på olika nivåer, och det kräver en ofantligt noggrann utredning med tanke på det väldiga komplex som vårt utbildningsväsen i dag är. Jag tittade i katalogen över de utredningar som nu pågår och där står att denna utredning kommer att fortsätta under hela 1973, och det förstår jag väl. Jag har haft kontakt med några utredningsledamöter som har orienterat mig om arbetet. Man har gjort upp en tidsplan och om den skall följas skulle man kunna slutföra arbetet 1976. Det betyder sålunda två tre år till. Då kan vi ställa frågan: Är det målet för vårt utbildningsväsen att jordbruksutbildningen skall stå i en särklass under så lång tid? På samma sätt som man har träffat en specialöverenskommelse beträffande skogsutbildningen borde man också kunna göra en specialöverenskommelse beträffande utbildning i jordbruk och trädgårdsskötsel; den sistnämnda är en mycket liten gren som omfattar sex linjer, vilka i regel är inbyggda i lantbruksskolorna. På så sätt skulle man kunna få en rättvis tilldelning av statsbidrag även i detta avseende. Jag vill ännu en gång erinra om mina två frågor som jag enligt mitt förmenande egentligen inte fått något svar på: Vill utbildningsministern åtminstone som sin egen personliga uppfattning nämna någon tidpunkt då det kan tänkas bli en ändring av bestämmelserna?
Fru talman! Det som herr Henmark har sagt är alldeles riktigt. Det förhållande som herr Henmark har tagit upp är en konsekvens av att de här skolorna inordnades i gymnasierna i samband med reformen den 1 juli 1971. För en del av de skolor som statsbidragsreglerna gällde för tidigare hade vi löst frågan innan diskussionen kom om den nu pågående utredningen om förhållandena mellan stat och kommun på skolområdet. Herr Henmark är ju en erfaren kommunalman och han vet att när staten och kommunförbunden sätter sig i förhandlingar brukar man inte ge sig in på områden där den sortens utredningar pågår. Vi har väl från olika håll varit ganska överens om att den här utredningen är väldigt viktig för att man skall få en ordentlig kartläggning av hur fördelningen skall göras i framtiden. Jag tror fördenskull att det är klokt att inte nu ändra i statsbidragsbestämmelserna för det kanske får konsekvenser också på andra områden som herr Henmark inte har berört. Sedan skall jag bara tillägga att vi har i början av november lagt en proposition på riksdagens bord som gäller frågan om förenklad handläggning av skolbyggnadsärenden. Motionstiden utgick, om jag är riktigt underrättad, i början av denna vecka. Såvitt jag förstår finns det ingen motionär som har gått emot det förslag som framläggs i propositionen att man skall vänta med att ta upp diskussion om ändrade statsbidragsbestämmelser också för elevhemmen till dess att SSK-utredningen har lagt sitt förslag. Den tidsplan som herr Henmark talade om är väl i viss mån teoretisk. Jag hoppas för min del att utredningen skall vara färdig betydligt före det datum som föresvävar herr Henmark.

Fru talman! Jag är fullt medveten om den proposition som nyligen har lagts, men den gäller ju statsbidragen i stora drag. Jag anser att en sådan ändring som jag nu har aktualiserat skulle kunna vidtas utan att man behöver gå in i ett så stort ärende som propositionen gäller. Det finns en fara i att dröja med en sådan här sak. Genom den nya gymnasiereformen har utan tvivel gymnasiet fått många nya stora uppgifter, inte minst jordbruksutbildningen med dess tvååriga kurs. Det finns ett ganska stort antal sökande till denna. Man har därför åtminstone i vårt län — och jag tror att det gäller flera andra län — haft anledning att utöka det av skolöverstyrelsen från början tilldelade antalet kurser. I den utsträckning som man ökar omfattningen av utbildningen måste lokaliteterna utvidgas. Eftersom denna utbildning lades över på landstingen just i samband med att gymnasiereformen genomfördes, fick väl dessa i många fall ta över lokaler, som visserligen inte var dåliga men som behövde både rustas upp och utökas. Det är väl förståeligt om landstingen med hänsyn till sitt bekymmersamma ekonomiska läge de senaste åren är tveksamma inför att bygga ut jordbruksutbildningen när det inte, i motsats till vad som gäller för alla andra utbildningslinjer, finns möjlighet att få statligt stöd för detta. Även om jag inte vill göra gällande att något landsting av denna anledning skulle ha underlåtit att bygga ut, menar jag ändå att det är ett incitament till tveksamhet i detta avseende. Det gäller inte minst efter det besked jag i dag har fått att vi får vänta tills SSK-utredningen är färdig innan läget klarnar. Man kanske har förhoppningar att då få ett 50-procentigt statsbidrag till jordbruksutbildningen — i regel brukar det väl inte bli alltför stora ändringar åt det ena eller det andra hållet i förhållande till ett utredningsförslag. Om alla andra får ett 5O-procentigt statsbidrag, varför skulle inte också jordbrukslinjen få ett sådant? Jag tror inte att det för detta skulle krävas ett så förfärligt stort ingrepp i vår statsbudget. Jag beklagar att åtgärder i denna fråga inte vidtagits på ett tidigare stadium, men det behöver inte vår nye utbildningsminister klä skott för. Frågan är emellertid om inte utbildningsministern, som är nyutnämnd och som jag förstår full av energi, skulle kunna ordna upp en sådan här angelägenhet ganska snabbt och visa att man kan lägga byråkratiska regler åt sidan när det gäller att tillgodose ett rättvisekrav i en fråga av mindre format. En sådan åtgärd skulle inte behöva förorsaka alltför stora bekymmer. Jag tror att utbildningsministern då skulle ha åtminstone alla utbildningshuvudmännen bakom sig. Det finns bland dessa nämligen en allmän känsla av att det är en brist att en av de utbildningslinjer som landstingen svarar för har fått en sådan särställning som blivit fallet.
Fru talman! Det är naturligtvis så, herr Henmark, att regler i och för sig kan ändras verbalt, men reglerna i detta avseende har ju ett ekonomiskt innehåll. Fördelningen av medlen mellan stat och kommun är i rätt hög grad en förhandlingsfråga, och det är naturligtvis det som är det reella innehållet bakom kravet på att utredningsresultatet skall inväntas. Det fanns möjligen en liten oklarhet i det som herr Henmark nyss sade. Som herr Henmark har ställt frågan gäller det förhyrande av lokaler för ändamålet. Enligt den år 1969 utarbetade promemorian om statsbidrag till yrkesskolor skall bidrag visserligen i och för sig inte utgå till förhyrande av elevhem. Däremot utgick det enligt denna PM ett statsbidrag till anskaffning av elevhem för jordbrukets yrkesutbildning, och det tycks inte herr Henmark ha uppmärksammat.

Fru talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag vill medverka till en sådan ändring i förordningen om stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarna att dessa kan lämna lån för bostadsbyggande också utanför s.k. hälsovårdstätort. Enligt gällande bestämmelser kan stadshypoteksföreningar lämna lån inom orter där hälsovårdsstadgans särskilda bestämmelser för hälsovårdstätort gäller. Lån får också lämnas inom andra tätare bebyggda områden i den mån Kungl. Maj:t bestämmer. Bostadsstyrelsen har i sin skrivelse till Kungl. Maj:t med anslagsäskanden för budgetåret 1974/75 anfört att den regionala inskränkningen i stadshypoteksföreningarnas långivning bör kunna slopas, när det är fråga om företag med statligt bostadslån. Bostadsstyrelsens skrivelse vad avser denna fråga har av inrikesdepartementet överlämnats till finansdepartementet och har den 11 oktober 1973 sänts ut på remiss. Jag avser att ta ställning till frågan, om stadshypoteksföreningarna bör ges rätt att lämna lån utanför hälsovårdstätort, när remissbehandlingen är avslutad.

Fru talman! Jag ber att till statsrådet Sträng få framföra ett tack för att jag fått min interpellation besvarad. Svaret får mig att känna en viss positiv förväntan inför finansministerns slutgiltiga ställningstagande i denna fråga, som enligt min bedömning är av stor betydelse för många som vill bygga på landsbygden. Jag skulle dock vilja ställa en följdfråga: När går remisstiden ut och kommer finansministern att avgöra frågan före årsskiftet?
Fru talman! Jag kan faktiskt inte på rak arm säga när remisstiden går ut. Ärendet är inte av den omfattningen att det tarvas någon längre remisstid. Det skickades ut på remiss den 11 oktober. Jag förutskickar att minimum av remisstid har bestämts även i det här fallet, och det brukar röra sig om tre eller fyra veckor. Det torde således näppeligen bli möjligt att under höstsessionen framlägga någon proposition till riksdagen. Däremot kan jag trösta herr Fågelsbo med att är det så att remissinstansernas svar ger anledning till en positiv behandling och regeringen hamnar på den linjen, så brukar jag inte ha för vana att i onödan ligga på förslagen.